Herr talman! Den fråga som behandlas i detta utskottsutlåtande är av stor principiell räckvidd. Jag vill redan från början säga att det begränsas inte till vad som i motionen kallas § 32. Det gäller hela frågeställningen om den rättspraxis som tillämpas i svenskt arbetsliv och som har sitt ursprung i den lagstiftning som genomfördes 1928. Hela den frågan diskuteras mycket livligt nu i det svenska samhället. Ofta möter man ungefär det resonemang som framkommer i motionen, nämligen att 8 32 i Arbetsgivareföreningens stadgar bör utrensas. Vi skall emellertid vara helt klara över att om man utrensar § 32 i Arbetsgivareföreningens stadgar, så utgör det ingen lösning av det problem som det här gäller. En sak är väl uppenbar, nämligen att § 32 i Arbetsgivareföreningens stadgar har överlevt sig själv. Den fyller inte den funktion nu som den var avsedd att fylla från början, ty det har skett väsentliga begränsningar av den paragrafens innebörd i de kollektivavtal som har träffats. Men frågeställningen i ett vidare sammanhang är, vilken rättsordning son: skall finnas på svensk arbetsmarknad. De lagar som nu reglerar dessa förhållanden, lagarna om kollektivavtal och om arbetsdomstol, i någon mån även lagen om föreningsrätt, är som jag ser det mogna för en översyn. Lagstiftningen, som tillkom för över 40 år sedan, präglas naturligtvis av den tidens samhällssyn och rättsuppfattning och av hur man då bedömde att arbetsplatsens relationer skulle vara uppbyggda. En översyn är därför på tiden. Jag vill nämna att vi inom fackföreningsrörelsen har ett arbete på gång, som innebär att vi i början av 1971 kommer att presentera ett förslag och även motiveringar för en översyn av den lagstiftning som det här är fråga om. Jag vill understryka att den rättspraxis som har utvecklats sedan dessa lagar kom till sannolikt — jag säger sannolikt därför att man inte kan leda detta direkt i bevis — går längre än vad som ursprungligen var avsikten. Fram stående jurister hävdar emellertid att uttolkningen av denna lagstiftning har gått längre än vad som ligger i den egentliga lagstiftningen.

När tvistefrågor i dag uppstår som hänskjuts till prövning i arbetsdomstolen, går det så till att arbetsdomstolen granskar sina gamla prejudikat och avkunnar ett domstolsutslag med ledning av dem. Detta utslag strider i många fall väsentligt emot den rättsuppfattning som i dag råder i det svenska samhället. Lagstiftningen har också i väsentliga avseenden den egenheten, att den ger arbetsgivarparten ett företräde då det gäller agerande på det lokala planet. Det råder inte någon klar jämställdhet mellan parterna i tvistefrågor som uppkommer på arbetsplatsen. En översyn av lagstiftningen är därför motiverad, och vi kommer även att föra fram förslag härom. Att som här i motionen yrkas genom lagstiftning förbjuda § 32 i Arbetsgivareföreningens stadgar är emellertid att så att säga göra saken litet för enkel för sig, ty vi löser inte problemet på detta sätt. Jag kan som upplysning nämna att det i vårt största kollektivavtal på svensk arbetsmarknad aldrig funnits någon anteckning eller skrivning som innebär att § 32 i Arbetsgivareföreningens stadgar skall tillämpas inom det berörda avtalsområdet. Men på grund av den rättspraxis som har utvecklat sig och genom Arbetsdomstolens domar har 8 32 ändå kommit att få giltighet även på områden där 8 32 aldrig införts i kollektivavtalet. Jag vill alltså se denna fråga i ett vidare sammanhang och menar att problemet beträffande 8 32, som har överlevt sig själv, bör lösas i anslutning till en Översyn av lagstiftningen på detta område. Det blir nämligen i det sammanhanget också aktuellt att ta upp frågan om § 32, som är en bestämmelse i en enskild organisations stadgar och som vi här i riksdagen icke så enkelt som motionärerna tänkt sig kan ta upp till behandling. Jag kan därför för min del inte stödja motionärerna. Jag vill yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Herr Werner åberopade speciellt de tre sista raderna i andra lagutskottets utlåtande, och jag tyckte att han därvid utelämnade ett väsentligt ord när han citerade. Utskottet säger följande: ”Mot bakgrund av vad ovan redovisats kan det inte anses befogat att nu införa en reglering av det slag motionärerna begär.” Herr Werner utelämnade ordet ”nu”, när han återgav vad utskottet anfört. Jag tycker att detta ord är ganska betydelsefullt med hänsyn till vad som har anförts om vad som pågår mellan parterna på arbetsmarknaden. Detta ärende är i mycket stor utsträckning av samma karaktär som de frågor som behandlades i bankoutskottets utlåtande nr 70 som föregick detta ärendes behandling. Detta utlåtande avsåg företagsdemokratin inom företagen och en utbyggnad av det som hittills har uppnåtts på området. Även i bankoutskottets utlåtande redovisades åtgärder som vidtogs av arbetsmarknadens parter för att försöka få till stånd en ökad medbestämmanderätt inom företagen. Vid en remiss av detta ärende har arbetsmarknadens organisationer genomgående förklarat att de icke önskar en lagstiftning i dessa frågor utan först vill försöka lösa problemet avtalsvägen.

Den paragrafen hade alldeles säkert en mycket stor betydelse för arbetsgivaren, när den intogs första gången 1906 efter en större arbetskonflikt, tv då var arbetsgivarna mera patroner ute på arbetsplatserna och bestämde själva faktiskt över allt som hörde samman med förhållandena där. Men det har ju skett en väsentlig uppmjukning under åren som har gått. Speciellt gäller det frågan om avskedande av arbetare, där man i varje fall kommit så långt att avskedanden inte skall ske utan angivande av skäl. Det har öppnats möjligheter till förhandlingar och till och med att centralt ta upp dessa frågor i den nämnd som finns med representanter för Arbetsgivareföreningen och LO, och jag tror att det finns någonting liknande vad beträffar Arbetsgivareföreningen och TCO. Däremot är ju arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet eller att antaga arbetare inte alls reglerad, utöver 8 32. Det gäller oavsett om den av mig nämnda bestämmelsen finns intagen i avtalet eller det inte finns någon bestämmelse alls. Arbetsdomstolen har tolkat saken på precis samma sätt: arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet och att antaga och avskeda arbetare. Blir det tvist härom, står den rätten kvar, oavsett om bestämmelsen finns i avtalet eller det inte finns någonting angivet. Skall ärendet behandlas på annat sätt, måste det finnas en överenskommelse mellan parterna om hur dessa frågor skall avgöras. Här komer vi in på det som ligger bakom de motionsyrkanden som behandlats i andra lagutskottets utlåtande nr 70, vilket nyligen föredrogs, nämligen ett utökat inflytande för de anställda i beslutsinstanserna. Det fanns en motion i vilken påyrkades möjligheter att fatta beslut i företagsnämnderna. Detta saknas i de motioner som behandlas i utskottets utlåtande nr 89. Det är, som herr Geijer har sagt, ingen lösning, om det inte blir något annat resultat av lagstiftningen än att man bara konstaterar att Arbetsgivareföreningens § 32 är utan verkan. Kvar står då att frågorna är oreglerade. Kommer ett fall under domstols prövning, blir utslaget antagligen, såvida ingen överenskommelse om någonting annat träffats, att eftersom det inte finns någon annan part som kan åtaga sig att leda och fördela arbetet, så är det självklart att arbetsgivaren är den som handlägger sådana frågor. Jag tror också att man i regel utan invändning accepterar att arbetsgivaren har att antaga arbetare. Möjligen kan man i vissa fall, när det råder stor arbetslöshet eller det har träffats en överenskommelse om viss företrädesrätt till arbete, ta upp förhandlingar även om antagande av arbetare. Eljest rör sig väl de flesta tvisterna om arbetare som avskedas utan angivande av skäl för avskedandet eller utan angivande av sådana skäl som arbetarparten finner godtagbara. Herr talman! Med hänsyn till vad utskottet har anfört och vad jag här har sagt såsom komplettering hemställer jag om bifall till utskottets utlåtande.

Herr talman! Vi har tidigare i dag i samband med bankoutskottets utlåtande och även beträffande det senaste ärendet fört en ganska omfattande debatt om de anställdas inflytande. Jag har därför ingen anledning att åter ta upp denna fråga från principiell synpunkt. Men när man diskuterar företagsdemokrati, arbetsdemokrati och andra ärenden som rör den anställdes ställning på arbetsplatsen, är ju förhandlingsrätten den primära och grundläggande förutsättningen för att anställda och deras organisationer verkligen skall kunna agera och ta initiativ för att förbättra de anställdas ställning. Hur skulle läget vara i dag, om vi inte hade lagen om föreningsoch förhandlingsrätt? Det ärende, som behandlas i andra lagutskottets utlåtande nr 88, gäller just frågan om de offentliganställda tjänstemännens rätt att förhandla och teckna avtal. När 1965 års förhandlingsrättsreform kom till så gjordes vissa inskränkningar i rätten att teckna kollektivavtal. Dessa begränsningar finns intagna i 3 § statstjänstemannalagen och i 2 8 kommunaltjänstemannalagen. I sak går de ut på att myndighets arbetsuppgifter, ledningen och fördelningen av arbetet inom myndigheten, arbetstidens förläggning eller rätt till annan ledighet än semester inte får bli föremål för avtal och förhandling, Denna bestämmelse innebär sålunda ett undantag från den fria förhandlingsrätten, vilket drabbar de offentliga tjänstemännen. Någon sådan begränsning föreligger inte för övriga arbetstagare enligt 1936 års lag om föreningsoch förhandlingsrätt. Man kan fråga, varför inskränkningar av detta slag görs just när det gäller vissa tjänstemannakategorier. Hyser man från statsmakternas sida speciellt misstroende mot dessa tjänstemäns och deras organisationers förmåga att ta ansvar för att de samhällsorgan som de arbetar i skall kunna fullgöra sina viktiga funktioner? Om så är förhållandet, är enligt min mening detta misstroende helt omotiverat. När i våras den nya arbetstidslagen beslutades så intogs i dess 3 § just att undantag från lagens tillämpningsområde fick göras genom kollektivavtal. Förhandlingar om arbetstidens förläggning ingick också som en viktig förutsättning i den nya lagen med hänsyn till de begränsningsperioder som infördes och som förutsatte att avtal skulle kunna träffas om arbetstidens förläggning enligt den s.k. dispositiviteten i lagen. Här står begränsningen i förhandlingsrätten för de offentliga tjänstemännen i fråga om arbetstidens förläggning i bjärt kontrast mot vad som gäller för övriga tjänstemän. Statsrådet måste också i propositionen uttala att den s.k. disposiviteten fullt ut skulle kunna utnyttjas också av de offentliga tjänstemännen. Utskottet uttalade dock att det var motiverat med en översyn av dessa bestämmelser i statstjänstemannaoch kommunaltjänstemannalagarna. Denna översyn är nu klar när det gäller det begränsade område som arbetstidslagen avser. I den proposition, som nu behandlas, föreslås att bestämmelsen om förbud att förhandla om arbetstidens förläggning skall utgå ur de nämnda lagarna. Men kvar står dock bestämmelsen om inskränkning i rätten att förhandla om annan ledighet än semester. I begreppet annan ledighet ingår bl.a. rätt till ledighet för studier, för fackliga och politiska uppdrag, ledighet för barnsbörd och personliga ärenden såsom flyttning, anhörigs dop eller begravning m.m. Några egentliga skäl för ett bibehållande av denna begränsning har inte utskottet kunnat anföra. Vi reservanter anser att det inte finns anledning att längre undanta sådan ledighet från det avtalsbara området. När det gäller de ekonomiska villkor som utgår under annan ledighet föreligger redan avtalsrätt. Men när och hur den rätten skall utnyttjas får man endast ha överläggningar om, inte förhandlingar. Herr talman! Den lagtext som vi fogat till vår reservation är exakt likalydande med den som fanns fogad till utskottsmajoritetens utlåtande då frågan om förhandlingsrätt för de offentliganställda tjänstemännen behandlades av riksdagen i maj 1965. Men utskottsmajoriteten och riksdagsmajoriteten hade inte då samma uppfattning. Utskottsmajoriteten, som ville slopa begränsningarna, utgjordes den gången av oppositionspartierna. Men regeringspartiet hade en annan uppfattning och drev igenom denna begränsning. I många mer eller mindre högtidliga sammanhang talar man från regeringens och regeringspartiets sida om ökat medinflytande för de anställda. Detta gäller särskilt dem som har sin sysselsättning på den privata arbetsmarknaden. Så snart man kommer in på frågan om utökad förhandlingsrätt för de statligt och kommunalt anställda är emellertid socialdemokraterna ganska passiva och ibland motsträviga, precis som i dag. De hänvisar till pågående utredningar och använder dem som motiv för att skjuta på ett ställningstagande tills vidare. Såsom en av reservanterna, som tror på värdet av ett ökat medinflytande för de anställda på såväl den privata som den statliga och kommunala sidan, yrkar jag i dag bifall till den reservation som är fogad till utlåtandet.

Herr talman! Det är synd att statsrådet Löfberg, som i regeringen haft ansvaret för denna proposition, alldeles uppenbart inte har läst igenom vad hans regeringskollega justitieministern anförde här i kammaren den 19 maj 1965 när vi behandlade statstjänstemännens förhandlingsrätt. Statsrådet Geijer höll då ett fint och elegant anförande, som i dag kan utgöra en mycket god motivering för den reservation som finns fogad till utlåtandet. Hade statsrådet Löfberg läst det anförandet skulle vi kanske ha sluppit diskutera detta ärende — i varje fall om han hade tagit intryck av vad herr Geijer sade den gången.

Till stöd för den ståndpunkt som herr Geijer den gången intog — och som jag i all blygsamhet stödde — kunde vi åberopa uttalanden från arbetstagarorganisationer, LO, TCO och SACO, och dessutom konstatera att man på arbetsgivarsidan inte haft någonting att säga på denna punkt. Vi kunde också hänvisa till att arbetsdomstolens ordförande i sitt remissyttrande hade antytt att det förhandlingsbara området borde innefatta ledighet för havandeskap, barnsbörd och facklig verksamhet. På egen hand kunde vi tillfoga att det vore rimligt om man också fick förhandla om ledighet för studier, enskilda angelägenheter av vikt m.m. Den föreliggande propositionen har emellertid inte utformats från dessa utgångspunkter. Vi får väl på visst sätt söka tröst i det uttalande som gjorts om att förhandlingsutredningen skall fortsätta sitt arbete och fundera på om ytterligare förändringar i avgränsningen mellan det avtalsbara och icke avtalsbara området skall göras när det gäller de offentliganställdas anställningsoch arbetsvillkor. Detta ger emellertid inte mig någon särskild tillfredsställelse, och jag instämmer därför i herr Österdahls yrkande om bifall till reservationen. Men det finns, herr talman, i propositionen en formulering som jag inte kan underlåta att stanna vid ett ögonblick. För säkerhets skull vill jag säga att jag inte är alldeles säker på om den nya formuleringen i den aktuella propositionen utgör en utvidgning i förhållande till vad som stod i den gamla förhandlingsrättspropositionen från 1965, en utvidgning som man på ett stillsamt sätt försöker smyga in.

Såvitt jag förstår har vi också en tolkning som kan innebära en utvidgning av det område som man inte får förhandla om. Jag kan mycket väl tänka mig att en skicklig man, som i framtiden citerar propositionen på denna punkt, också kommer att säga att riksdagen har lämnat den utan invändning. Naturligtvis, herr talman, borde jag i ett sådant läge ställa ett yrkande som skulle utgöra en reaktion mot detta uttalande, Jag gör nu inte det, utan jag nöjer mig med att här inför kammaren tala om att jag har ob serverat tekniken — jag vill inte säga avsikten — och blivit en smula förstämd. I övrigt yrkar jag bifall till reservationen.
Herr talman! Jag förstår inte riktigt varför herr Österdahl verkade så irriterad över utskottets förslag och över att man inte hade kunnat ta hänsyn till vad som framförts i de avlämnade motionerna. Propositionens framläggande har väl i stor utsträckning påverkats av en framställning från andra lagutskottet i samband med behandlingen av förslaget till ny arbetstidslag. Vi konstaterade där att om dispositiviteten i lagen skulle kunna utnyttjas av de statsanställda, så var det nödvändigt att de hade förhandlingsrätt också beträffande arbetstidens förläggning. Visserligen kunde arbetsgivarna klara sig utan en sådan uppgörelse under förutsättning att de kunde angiva skäl för förläggningen av arbetstiden på annat sätt än med 40 timmar i veckan. Arbetstiden måste då fördelas på i genomsnitt fyra veckor men inte längre tid. Såväl statens järnvägar som posten hade i samband med behandlingen av frågorna i arbetstidsutredningen deklarerat att det inte fanns någon möjlighet att klara problemen inom ramen för arbetstidslagstiftningen, såvida man inte kunde utsträcka begränsningsperioden — den term som arbetstidsutredningen använder — utöver de fyra veckorna. Oftast behövdes sex veckor, men även ett kvartal och däröver förekom som begränsningsperiod, för att man skulle få en någorlunda förnuftig ordning beträffande arbetstid och fritid för de anställda. Det önskemål som andra lagutskottet har framställt i detta avseende har tillgodosetts i det föreliggande förslaget. Såväl inom statsförvaltningen som inom de kommunala institutionerna blir det förhandlingsrätt för de anställda även beträffande arbetstidens förläggning. Därigenom vinner man ju inte bara rätten att förhandla om tiderna för dem som har vanlig arbetstid. I dessa fall är det som regel på samma sätt som inom företagsamheten i allmänhet, fem arbetsdagar i veckan och åtta timmars arbetsdag när 40-timmarsveckan är genomförd. Dessa regler gäller i stor utsträckning inom industrin. Inom statsoch kommunalförvaltning har man däremot också verksamhet som pågår alla dagar i veckan och alla veckor under året. För att på ett förnuftigt sätt kunna få sammanhängande arbetstid och framför allt sammanhängande ledighet har man måst ta till längre perioder. Jag kan inte tänka mig annat än att riksdagsledamöterna förstår att konsekvensen av möjligheterna att förhandla om arbetstidens förläggning är att man också löser frågan om fritiden och fridagarna under året. Det blir ju i samband med arbetstidens förläggning också klarlagt vilka fridagarna blir i en rullande periodisering av arbetstidsuttaget. Det som kvarstår och som nu reservanterna vill ha med är annan ledighet än fritiden och semestern. De nämner bl.a. ledighet för barnsbörd. Den är ju redan lagligt reglerad. Det finns en laglig rätt till sex månaders ledighet från arbetet. Självfallet säger lagen inte någonting om ersättningen för denna ledighet. Det har parterna rätt att förhandla om. På den fria arbetsmarknaden kan de också förhandla om längre ledighet — det går kanske inte inom statsverket. Man nämner vidare ledighet för fackligt arbete. Där har man numera i regel nått så långt att man också på den enskilda arbetsmarknaden har ledighet för den som sysslar med dessa angelägenheter på tider när han behöver det. Det är emellertid inte någon generell rätt. Ofta gäller överenskommelsen på den lokala arbetsplatsen just den som brukar syssla med detta. Ledighet för studier är det väl inte klart med på den enskilda arbetsmarknaden än. Frågan om vuxenstudier har kommit upp under senare tid, och vi har väl inte helt nått därhän att det finns en garanterad ledighet för en anställd, i varje fall om det gäller tider som passar honom. Ofta är ju rätten till ledighet förknippad med att ledigheten skall tas ut på en tid då det blir minsta olägenhet för produktionen. I såväl propositionen som i utskottets utlåtande anges att en utredning är tillsatt som bl.a. sysslar med dessa frågor, som regleras i statstjänstemannalagens 3 § och kommunaltjänstemannalagens 2 §. Utredningen har att försöka komma fram till någonting som kunde innebära ett slopande av dessa paragrafer. Jag tror att det är möjligt. Hade man aldrig tagit upp dem, hade det förmodligen inte blivit någon tvist i de frågor som måste lösas på ett visst redan på förhand klarlagt sätt. Jag har aldrig hört att man tvistat inom kommunikationsväsendet om nödvändigheten av att tågen går dygnet runt alla dagar i veckan och att det måste finnas personal till tågen. Tvärtom har båda parter haft ett intresse av att få arbetstiden för denna personal reglerad på ett sådant sätt att det blir en tillfredsställande fråga om såväl arbetstiden som ledigheten. Jag tror att det har gått även efter statstjänstemannalagens tillkomst. Men nu har tydligen från juristhåll den uppfattningen framförts att det skulle kunna bli svårigheter att nå erforderliga överenskommelser för rätten att förlägga arbetstiden på ett sätt som väsentligt avsteg från arbetstidslagens mera generella bestämmelser. Man ville därför ha säkerhet för att arbetsgivaren själv skulle kunna bestämma i dessa frågor i fall då överenskommelse icke kunde träffas.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

Herr talman! Jag har inte för avsikt att särskilt mycket förlänga denna debatt. Det var närmast herr Lidgard som föranledde mig att begära ordet. Han misstänkte nämligen att i de formuleringar som finns i propositionen döljer sig en illasinnad avsikt att begränsa vad som tidigare varit praxis och vad man, exempelvis på undervisningsområdet, haft möjlighet att träffa avtal om. På denna punkt vill jag gärna lugna honom. Det finns alls ingen sådan avsikt bakom dessa formuleringar. Omdömena när det gäller formuleringar kan tydligen skifta, men skrivningen är vad vi betraktar som en fylligare exemplifiering av vad man även i fortsättningen kan träffa avtal om än vad som fanns i den proposition som herr Lidgard hänvisade till. Herr talman! Medan jag ändå har ordet vill jag begagna tillfället att något kommentera herr Österdahls inlägg. Han ifrågasatte om man genom de undantag som gjorts när det gäller statstjänstemännens förhandlingsrätt hyser någon misstro mot statstjänstemännens organisationer. Det gör man givetvis inte. Jag vill bestämt tillbakavisa en sådan beskyllning, om det nu var avsett som en beskyllning.

Motivet för detta var givetvis statens och kommunernas alldeles speciella ställning, deras speciella ansvar gentemot allmänheten när det gäller att upprätt hålla vissa funktioner, viss service osv. Det är alltså detta begränsningarna bottnar i. Jag har gärna velat erinra om detta, ty det föreligger ingalunda någon misstänksamhet eller misstro mot de anställdas organisationer. Herr Österdahl nämnde något om att man när det gäller att utvidga inflytandet för de statsanställda är passiv. Jag vill också tillbakavisa detta påstående, och jag skulle kunna göra det genom att hänvisa till en rad olika åtgärder som jävar påståendet. Men låt mig begränsa mig till det förslag om en utvidgning av det förhandlingsbara området som nu ligger på bordet. Det är inte något uttryck för passivitet, utan det är ett uttryck för att man efter fem år — den nuvarande statstjänstemannalagstiftningen har ju endast gällt i fem år — är beredd att ta detta steg. Det tycker jag ändå inte är något uttryck för passivitet. Herr talman! Det var dessa korta kommentarer jag gärna ville göra i anslutning till de inlägg som gjorts i debatten.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Löfberg för att han försöker undanröja min misstänksamhet på denna punkt. Men varför skriva om en formulering när man vant sig vid den som fanns tidigare i propositionen? Det ger underlag för en fundering av det slag som jag förde fram. Jag är dock glad över att vi kanske inte behöver tvista om detta problem i fortsättningen. Det är emellertid en annan sak som jag litet mera vill beröra. Herr Österdahl nämnde i sitt anförande att det i propositionen inte hade lämnats någon motivering varför denna bit om icke avtalsbart område skulle finnas kvar. Jag skulle kunna bidra med en motivering till att den bör tas bort. Den motiveringen skall jag hämta från undervisningsväsendets område. Alla vet att det fortlöpande genom förs skolreformer. Nya ämnen införs och krav ställs på lärarna att de skall vidareutbilda sig. De blir tjänstlediga för att genomgå kurser av olika slag. Under tjänstledighetstiden får de inte behålla hela sin lön. För att kunna sköta sin tjänst i skolan får de vidkännas vissa avdrag för den nödvändiga fortbildningen. När vi i riksdagen och man inom regeringen skapar nödvändigheten av en sådan här tjänstledighet för studier anser jag också att den andra sidan av saken skall beaktas, nämligen att låta arbetstagarna själva vara med och förhandla om den tid som skall ställas till förfogande för en sådan här tjänstledighet. Det är inte bara ett arbetstagarintresse, utan jag skulle också kunna peka på fall där det är ett direkt arbetsgivarintresse att ett avtal kommer till stånd om detta. Ett avtal skapar ju inte bara rättigheter för arbetstagarna utan också förpliktelser. Det tror jag i vissa sammanhang skulle kunna vara ganska bra för att få till stånd den här fortbildningen. Låt mig också säga ett par ord om den passivitet som statsrådet Löfberg inte ville vidkännas. Ja, vi fick ju alldeles nyss höra att det förslag till lagändring som har kommit är en beställning från andra lagutskottet, som har effektuerats på detta sätt. Det vittnar i och för sig inte om någon större aktivitet när man på det sättet gör vad utskottet har bett om. Herr förste vice talmannen sade att det nu framlagda förslaget var en nödvändighet. När vi debatterade samma sak år 1965 förklarade civilminister Lindholm att det var en omöjlighet att genomföra den. Ibland går det fort.

Herr talman! Herr förste vice talmannen Strand tyckte att jag var irriterad över det föreliggande förslaget. Det är jag inte alls. Jag är tvärtom glad över att förslaget har väckts. Däremot är jag litet ledsen över att det inte har utvidgats ytterligare. Även annan ledighet hade kunnat tas med i detta. Jag efterlyste de skäl som kunde ligga till grund för att inte utvidga avtalsbarheten på detta område. På det svarade herr förste vice talmannen att det i vissa juristkretsar tycks finnas den uppfattningen att det därigenom skulle uppstå svårigheter i något avseende. Det är att vara mycket försiktig när det gäller att utvidga förhandlingsrätten för tjänstemän om man skall ta så stor hänsyn även till eventuellt tänkta, befarade och kommande svårigheter. Att staten är passiv i detta avseende kan väl inte heller statsrådet Löfberg bestrida. Som herr Lidgard sade, är denna lagändring en beställning av andra lagutskottet, och som herr förste vice talmannen uttryckte det är det en nödvändig ändring i statstjänstemannalagen för att man skulle kunna tillämpa den nya arbetstidslagen också på statstjänstemännens område. Det är alltså en påtvingad åtgärd, och den har begränsats till ett så litet område som möjligt. Man får ju fortfarande inte förhandla t.ex. om den individuella arbetstidens förläggning, om arbete på lördagar och söndagar Osv. Därför borde vi ta hänsyn till de synpunkter som framförts i reservationen. Jag yrkar än en gång bifall till denna.
Herr talman! Jag vill till att börja med säga till herr Lidgard att statstjänarna och även kommunaltjänstemännen år 1965 låg utanför arbetstidslagen. Följaktligen hade de dessförinnan visserligen förhandlingsrätt, men de fick inte sluta avtal. Detta reglerades vid den tidpunkten på annat sätt. Den nya arbetstidslagen omfattar både statsoch kommunalanställda, och följaktligen är också arbetstidsbestämmelserna giltiga för dem. Dispositiviteten innebär att man kan förhandla sig till avvikelser från vad lagen innehåller som generella regler, och det är detta som gjort det nödvändigt att också ge statsoch kommunalanställda rätt att förhandla om arbetstidens förläggning. Till herr Österdahl vill jag säga, att vad man vinner genom detta inte är den lilla delen, utan det är den stora och betydelsefulla delen, eftersom det gäller samtliga anställda. Vad som därutöver kvarstår och som jag hoppas att man kan få rätt att träffa avtal om, rör dock en betydligt mindre del. Därför vidhåller jag mitt yrkande om bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Herr Lidgard har velat något tona ner initiativet att nu utvidga förhandlingsområdet till att även gälla arbetstidens förläggning genom att hänvisa till att detta är en beställning från andra lagutskottet och något som vi måste effektuera vare sig vi vill eller inte. Nu ligger det inte till på det sättet.

Jag kan uttala mig med ganska stor sakkunskap i det ämnet, eftersom jag då själv var ordförande i förhandlingsutredningen. Det är alltså ingalunda något beställningsarbete i den meningen, eftersom förhandlingsutredningen sedan lång tid tillbaka varit inne på denna fråga. Detta har givetvis bottnat i ett ganska hårt tryck från organisationernas sida — jag vill inte undanhålla det — men också i den uppfattningen från arbetsgivarsidan att tilllämpningen av den nuvarande lagstiftningen på detta speciella område har varit rätt så besvärlig.

Utskottet som behandlade arbetstidslagen tillstyrkte förslaget om allmän arbetstidslag och uttalade att tolkningen av begreppet ”arbetstidens förläggning” hade vållat vissa svårigheter vid tillämpningen av statstjänstemannalagen och kommunaltjänstemannalagen — precis som herr Strand har utvecklat. I och med att det i propositionen om allmän arbetstidslag sades att nämnda lagar inte hindrade de offentliga tjänstemännen att fullt utnyttja dispositiviteten i den föreslagna arbetstidslagen, hade begreppet i viss utsträckning — som man hävdade i utskottsutlåtandet — blivit avgränsat. Man ansåg alltså att det låg inom de nuvarande möjligheternas ram trots statstjänstemannalagen och kommunaltjänstemannalagen «att träffa avtal om begränsningsperiodernas längd o.d. Sålunda skulle enligt utskottet under begreppet ”arbetstidens förläggning” inte hänföras frågor som var föremål för reglering i arbetstidslagen, dvs. den ordinarie arbetstidens, jourtidens och övertidens längd samt begränsningsperiodens längd. Utvidgningen av arbetstidslagens tilllämpningsområden nödvändiggjorde därför inte i och för sig ändring av reglerna om de offentliga tjänstemännens förhandlingsrätt. Men eftersom vi av andra skäl ändå kommit fram till att en sådan här ändring är motiverad, har vi alltså framlagt ett förslag på denna punkt.

Herr talman! Vad herr Lidgard sade är nog alldeles riktigt; det var kanske jag som först framförde detta. Jag har fortfarande den uppfattningen att påtryckningar från andra lagutskottet har påskyndat ärendet så att det i dag ligger på kammarens bord. Arbetstidslagens dispositiva regler är så utformade att det erfordras avtal eller överenskommelse mellan parterna för att avvikelser från lagens generella bestämmelser skall få tillämpas. Denna möjlighet har inte statstjänstemännen haft. Visserligen har det från kanslihuset meddelats något som kunnat uppfattas såsom tillämpningsföreskrifter till statstjänstemannalagen, men vi har tyckt att det hela gick på skruvar och knappast kunde betraktas som tillfredsställande efter det arbetstidslagen blivit gällande. Det var arbetstidskommittén som gick i författning om att inhämta dessa uppgifter. När vi i utskottet fattade beslut om arbetstidslagen, hade vi den uppfattningen att det var nödvändigt att ändra statstjänstemannalagen i detta sammanhang. Vi är glada över att förslag om en sådan ändring nu föreligger.

Herr talman! Herr Johan Olsson har frågat mig dels om erforderliga författningar angående de nya länsstyrelser som skall tillträda den 1 juli 1971 kommer att utarbetas så att landstingen blir i tillfälle att förrätta sina val redan i början av året, dels om jag kommer att ta initiativ till särskild information för de valda ledamöterna. Författningsbestämmelser om val till de nya länsstyrelserna kommer att utfärdas i sådan tid att landstingen kan förrätta valen i april 1971. Visst informationsmaterial beträffande de nya länsstyrelserna utarbetas f.n. inom civildepartementet. Material kommer att tillställas bl.a. de valda ledamöterna.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Lundkvist för svaret på min fråga. Jag beklagar att landstingen inte har fått möjlighet att utse de nya lekmännen i länsstyrelserna förrän i april. Landstingen har väl redan planerat sin verksamhet för våren, och en del landsting har av andra skäl — byggnadsfrågor och annat som bör komma fram tidigare på året — avsett att hålla sitt vårlandsting tidigare än i april. För dem torde det då bli nödvändigt att ha ett särskilt landsting för att välja dessa ledamöter. Det hade varit bra om det hade kunnat ordnas så att man redan i januari—februari hade fått i varje fall de författningsbestämmelser som gjort det möjligt att då förrätta dessa val. Jag vill nu endast uttala den förhopp ningen att landstingen kommer att få informationer om detta så att planeringen kan ske i god tid. Det vore angeläget att de s.k. lekmännen finge tillfälle till information och viss utbildning i god tid om den helt nya uppgift de kommer att få. Här lovar civildepartementet att visst material kommer att tillställas ledamöterna när de är valda. Jag uttalar den förhoppningen att man kanske kunde ordna ett sammanträffande med dessa ledamöter regionsvis, eventuellt så att säga riksvis, i varje fall länsvis, så att man under en eller ett par dagar finge ta upp dessa frågor och gå igenom materialet. Staten har ju en kursgård i Sigtuna, som jag har haft tillfälle besöka i anledning av femte avdelningens arbete. Det skulle säkert vara intressant för ledamöterna av de nya länsstyrelserna att få träffas där och sätta sig in i sitt mycket omfattande arbete. Jag ber att få tacka för svaret.
Herr talman! Den tidpunkt jag nämnde har bestämts efter kontakter med Landstingsförbundet. Därvid har vi fått uppgift om att landstingen kommer att ha landstingsmöten i april månad och att det skulle vara lämpligt att företa valen vid den tidpunkten. Det är klart att vi gärna skall se efter om vi kan forcera fram bestämmelserna något, om det finns landsting som har behov av att hålla sitt sammanträde tidigare under året. När det gäller informationsverksamheten vill jag bara understryka att vi naturligtvis här som på andra områden kommer att vara angelägna om att ge ytterligare informationer utöver dem som jag har redovisat. Vi kommer att pröva under vilka förutsättningar vi kan bedriva en upplysningsverksamhet av det slag som herr Johan Olsson var inne på. Generellt tror jag att det är en angelägen uppgift att förstärka förtroendemännens möjligheter att få de ökade insikter som de behöver i sådana här viktiga värv.

Herr talman! Herr Larfors har frågat mig om jag anser det vara tillfredsställande att, som nu sker på många håll i landet, tingshusbyggnadsskyldige med skattemedel bildar stiftelser och fonder för ändamål som tingshusbyggnadsskyldige inte har att tillgodose. Vid 1970 års riksdag beslöts som bekant en genomgripande reform av lokalhållningen för de allmänna underrätterna. Reformen innebär bl.a. att staten den 1 januari 1971 övertar tingshusbyggnadsskyldiges åligganden att hålla häradsrätterna med lokaler och att inreda och förvalta dessa. Samtidigt övergår också alla tingshusbyggnadsskyldiges tillgångar till staten. Förstatligandet regleras i en särskild lag. Det förfarande som herr Larfors åsyftar och som har kommit också till min kännedom, bl.a. genom påpekanden från vissa chefsdomare, som har reagerat mot förfarandet, innebär att tingshusbyggnadsskyldige i många fall har avsatt eller planerar att avsätta medel till stiftelser eller fonder för att efter utgången av år 1970 tillgodose olika ändamål med anknytning till vederbörande domstol. Som exempel på sådana ändamål kan nämnas yttre och inre förskönande av tingshus, bidrag till studieoch konferensresor, inventarier i lunchrum, hyllningar, porträttmålning OSV. De medel som tingshusbyggnadsskyldige förfogar över härrör från beskattning av tingslagens invånare. Tingshusbyggnadsskyldiges uppgifter är klart angivna i lagen 18.7.1942 om bestridande av kostnaderna för domsagas kansli. Där föreskrivs att tingshusbyggnadsskyldige skall bekosta erforderliga lokaler för domsagas kansli jämte möbler och andra dylika inventarier samt uppvärmning, belysning och städning av lokalerna. Sådana medel som utdebiterats för att täcka kostnaderna för tingshusbyggnadsskyldigheten kan givetvis icke lagligen avsättas för andra ändamål. Att använda de utdebiterade medlen för att i framtiden täcka kostnader, som f.n. faller på de tingshusbyggnadsskyldige men från den 1 januari 1971 skall vila på staten, är naturligtvis också felaktigt och strider mot lagstiftningen om statens övertagande av lokalhållningen för de allmänna underrätterna. Mot den nyss angivna bakgrunden är det av herr Larfors påtalade förfarandet anmärkningsvärt. Jag vill erinra om att den som är kommunalt skattskyldig inom en domsaga där man har bildat en stiftelse av det här slaget kan besvära sig över beslutet hos länsstyrelsen.

Herr talman!

I svaret förekommer en del intressanta uppgifter. Bland annat nämns att man hos länsstyrelsen kan besvära sig över sådana här beslut. Jag vill i korthet påminna om att de pengar som skulle tillföras stiftelserna och fonderna är skattemedel, avsed da för tingshusbyggnadsskyldiges åligganden, som framdeles skulle komma att användas för andra ändamål än dem som har åvilat tingshusbyggnadsskyldige och för vilka medlen uttaxerats.

Riksdagen biföll propositionen, och därmed hade vi fått en ny lag, som bestämde att tingshusbyggnadsskyldiges alla tillgångar skulle överlämnas till staten utan ersättning. Något tvivel om att i begreppet ”tillgångar” även ingick kontanta medel, konstföremål och dylikt kunde inte föreligga med beaktande av vad som hade framkommit under ärendets beredning och handläggning. Det är anmärkningsvärt att under den tid lagen förberedes och till och med sedan den har antagits av riksdagen åtgärder vidtas på sina håll för att kringgå den nya lagen genom bildandet av fonder och stiftelser. Det är också förståeligt att detta av många anses strida mot en sund rättsuppfattning. Vi har på andra områden en hel del lagar, som vissa människor inte tycker om och därför saboterar eller demonstrerar emot. Ibland blir dessa människor åtalade och även dömda. Det anses naturligt av oss att en lag skall följas också av dem som inte gillar den. Vårt samhälle är uppbyggt på den grundvalen, och det är därför olyckligt när organ såsom tingshusbyggnadsskyldige, där även erfarna jurister ingår, försöker kringgå en lag som inte gillas helt av dem. Jag vill till slut framhålla att jag mycket uppskattar att statsrådet inte är tillfredsställd med dessa försök att kringgå en av riksdagen antagen lag utan anser det vara anmärkningsvärt.

Herr talman! I anledning av vad herr Larfors här yttrade skulle jag gärna vilja komplettera mitt svar med följande. I den promemoria som låg till grund för propositionen om lokalhållningsreformen föreslogs efter mönster av den lagstiftning som på sin tid reglerade förstatligandet av vägväsendet vissa bestämmelser, som innebar att nuvarande lokalhållare i vissa fall kunde bli skyldiga att betala ersättning till staten. Bestämmelserna avsåg bl.a. de fall då tingshusbyggnadsskyldige har förfogat över sin egendom för annat ändamål än tingshusbyggnadsskyldige har att tillgodose. Ett annat fall som avsågs var då tingshusbyggnadsskyldige utan tillräckliga skäl slutit avtal eller gjort utfästelser som även gällde tid efter förstatligandet och genom vilka staten tillfogats avsevärt förfång. Under remissbehandlingen av förslaget framfördes delvis stark kritik mot ersättningsbestämmelserna. I många yttranden från nuvarande lokalhållare uttalades att förslaget visade ett obefogat misstroende mot dem och att de kunde väntas lojalt foga sig i ett beslut om förstatligande. I propositionen anförde jag att kritiken visserligen sköt över målet, men att jag ändå stannat för att inte ta upp någon motsvarighet till promemorians ersättningsbestämmelser. Som förklaring till detta framhöll jag bland annat att jag på grund av de uttalanden som gjorts i många lokalhållares remissyttranden utgick från att lokalhållarna lojalt skulle medverka vid reformens genomförande, så att situationer av det slag som bestämmelserna skulle rikta sig mot inte kom att uppstå. En annan omständighet som jag anförde var att den som berörs av ett beslut av tingshusbyggnadsskyldige och som anser att dessa genom beslutet överskridit sin befogenhet kan föra talan mot beslutet genom kommunalbesvär. Lagen om förstatligande av lokalhållningen innehåller med hänsyn härtill inte någon bestämmelse om sär skild ersättning vid illojalt förfogande över egendom som skall tillfalla statsverket i och med lokalhållningsreformens genomförande.

Herr talman! Herr Karl Pettersson har frågat mig om jag är beredd att medverka till ett genomförande av den överenskommelse som träffades år 1956 mellan svenska och norska vägmyndigheter om det axeltryck och den bruttovikt som skulle tillåtas på mellanriksvägen mellan Enafors i Sverige och Stjördal i Norge. Överenskommelsen går i denna del ut på att vägen inom Norge skall upplåtas för trafik med samma bruttovikt, som tillåts på delen inom Sverige, dock för axeltryck av högst 10 ton. På den norska delen av vägen tillåts sedan den 20 augusti i år 10 tons axeltryck och 16 tons boggitryck. Högsta medgivna fordonslängd i Norge är 18 meter. Vid denna fordonslängd tillåts med de i Norge tillämpade normerna en bruttovikt på ca 39 ton. Med hänsyn till befintliga äldre broar har de norska myndigheterna inte ansett sig kunna medge högre bruttovikt.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Mellanriksvägen mellan den svenska sidan, Europaväg 75, och Stjördal i Norge har mycket stor betydelse ur transportsynpunkt. Särskilt för inlandet på den svenska sidan har den i ökad utsträckning inneburit förbättrade möjligheter till snabba förbindelser med isfri norsk hamn. Enligt ett avtal, som träffades år 1956 mellan svenska och norska vägmyndigheter om axeltryck och bruttovikt som skulle tillåtas på vägen mellan Enafors i Sverige och Stjördal i Norge, skulle svenska medel satsas i vägutbyggnaden på den norska sidan. Vid tidpunkten för avtalets upprättande var inte nuvarande bestämmelser gällande på den norska sidan. Enligt formuleringarna i avtalet skulle detsamma kunna tolkas på sådant sätt att fordonslaster skulle få framföras obrutna från svenska sidan till Stjördal. Således skulle de svenska bestämmelserna kunna få gälla även på den norska sidan vid en sådan tolkning av avtalet. Avtalet har aktualiserats under den senaste tiden, särskilt med hänsyn till de ökade reguljära transporterna på vägen i fråga. Lokala underhandlingar har upptagits, varvid de lokala myndigheter som var inblandade när avtalet träffades kommer att medverka. Med säkerhet kommer anledning att finnas till medverkan på högre nivå för en lösning av frågan. Jag skulle därför vilja fråga kommunikationsministern huruvida han är beredd att hjälpa till för att åstadkomma en positiv lösning av frågan, under förutsättning att hans medverkan är erforderlig för att man skall kunna föra dessa underhandlingar till ett från svensk transportsynpunkt positivt resultat.

Herr talman! Om den tillåtna bruttovikten för en fordonslängd av 18 meter beräknas med ledning av de normer som tillämpades i Sverige vid tiden för överenskommelsen, så blir resultatet cirka 34 ton, alltså under den gräns som de norska myndigheterna med hänsyn till broarna har stannat vid. Vid denna tidpunkt fanns inte anledning att räkna med så höga bruttoviktskoncentrationer som de nuvarande svenska bestämmelserna medger. Med hänsyn till detta och till att skillnaden vid högsta tillåtna bruttovikt inte är så stor, får enligt min mening överenskommelsen anses vara genomförd.

Herr talman! Med hänsyn till de oklara formuleringar som förekommer i detta avtal skulle det ändå vara intressant att få reda på om kommunikationsministern är beredd att försöka medverka till att en överenskommelse träffas med de norska myndigheterna, såvida statsrådets medverkan anses nödvändig.

Herr talman! Jag är fullt införstådd med det faktum att kommunikationsminister Norling inte kan ta något initiativ. Vad jag åsyftar med min fråga är om statsrådet är beredd att försöka medverka därest man, vid de underhandlingar som redan har upptagits av de lokala myndigheterna, bedömer det som nödvändigt med kommunika tionsministerns medverkan för = att kunna uppnå en positiv lösning.

Herr talman! Herr Johan Olsson har frågat mig om riksrevisionsverkets uppfattning om en lägre lönsamhet vid byggande av vägar utanför storstadsoch andra expansiva regioner kommer att leda till nedskärning av väganslagen i de glesare befolkade delarna av landet. Riksrevisionsverket har vid sin förvaltningsrevision ställt vissa frågor till statens vägverk angående de lönsamhetskriterier som tillämpas vid fördelningen av medel till nyinvesteringar mellan olika delar av landet samt mellan riksoch länsvägar. I anslutning härtill har riksrevisionsverket anfört synpunkter på de avvikelser från en mera strikt lönsamhetsmotiverad prioritering av väginvesteringarna, som i vissa fall följer av regeringens och riksdagens beslut. Jag förutser inga ändringar av det slag herr Olsson åsyftar i den hittillsvarande inriktningen av den statliga vägbyggnadsverksamheten.

Herr talman! Jag ber att få tacka herr statsrådet Norling för svaret på min fråga. Jag erkänner att frågan får betraktas som en opinionsyttring mot de propåer som riksrevisionsverket har fram fört i den studie som avser en viss förvaltningsrevision av vägverket. Riksrevisionsverket ifrågasätter vägverkets lönsamhetsberäkningar och undrar huruvida vägverket bygger vägar där de verkligen behövs. Man ifrågasätter också om det stora antal oljegrusbeläggningar som har skett under 1960 talet är riktigt förenligt med den inriktning som vägtrafiken har fått på senare år. Man menar att det kanske hade varit bättre att bygga vägar som haft beläggning med asfalt, alltså riksvägar eller Europavägar. När vi ute i landet nu har läst dessa referat har vi blivit oroade. Vi har väl närmast haft den uppfattningen att vägverket trots egna ambitioner ändå inte lyckats förverkliga de mål som verket har satt upp beträffande landsortens vägnät. Man konstaterade ju för ett par år sedan att över 50 procent av länsvägarna hade en icke godtagbar standard och att 35 procent av riksvägarna också tillhör denna kategori. Vi har blivit alldeles särskilt oroade över nedskärningen av anslagen till riksvägar och framför allt till länsvägar som Vägplan 70 signalerar till förmån för storstadslänen. Vi frågar oss nu om man är ute efter att i än högre grad omfördela väganslagen till landsortens nackdel. Ett av våra största problem är den befolkningsmässiga och <:bebyggelsemässiga obalans som råder mellan olika regioner ute i landet. Vi är numera alla överens om att vi måste med olika medel söka komma till rätta med denna obalans genom att dels minska överkoncentrationen i storstadsområdena, dels förstärka näringsliv och befolkningsutveckling i landsorten, i avfolkningsområdena. En av de grundläggande förutsättningarna för en sådan politik är ju ändå att vi har ett vägnät och att vi har kommunikationer som verkligen medger utveckling och standardhöjning i dessa områden. Där återstår mycket att göra. Vi kan aldrig komma dithän att företagare och nä ringsliv utvecklas i områden där befolkningsunderlaget viker, om vi samtidigt också drar undan eller skär ner anslagen till en så väsentlig sak som kommunikationerna. I och med att man omprioriterar väganslagen har man hanterat ett styrinstrument för samhällsutvecklingen som är ganska betydelsefullt. Vi har från vårt håll många gånger framhållit att man måste få fram riksplaneringen, man måste ha en regionalpolitisk planering som avgör var man skall utveckla näringslivet och hur man skall göra det. Dessförinnan vill vi inte att man använder sådana styrinstrument som väganslagen till många regioners nackdel. Svaret får väl tolkas så, att kommunikationsministern för sin del inte är beredd att ändra hittillsvarande inriktning. Det är i och för sig tillfredsställande. Jag skulle ändå vilja uttala den förhoppningen, att han också ville ompröva det förslag som just nu är ute på remiss, alltså Vägplan 70, som innebär en stark nedskärning av väganslagen i landsorten. Som ett svar på denna propå från riksrevisionsverket skulle jag vilja uttala den önskan att t.ex. lokaliseringsutredningen, som ju ännu arbetar, kommer med ett uttalande i den andra riktningen och framhåller vilken betydelse goda kommunikationer har för en sund befolkningsutveckling och en effektiv regionalpolitik. Min förhoppning är att kommunikationsministern prövar denna inriktning och ställer sig mera positiv till landsortens vägoch kommunikationsproblem.
Herr talman! Jag har inget nytt att tillföra denna debatt efter mitt svar på den enkla frågan. Den sista meningen i mitt svar borde väl ändå kunna uppfattas som att ingen ändring är förutsedd i den föreslagna inriktningen av den statliga vägbyggnadsverksamheten. Ty det står ju så. I den mån några ändringar i denna inriktning skall ske är det ju riksdagen som skall besluta därom. Oavsett vilka uttalanden som kan göras i det ena eller andra betänkandet, och i vilken form de än presenteras, så är det ändå riksdag och regering som skall besluta om ändringarna.

Herr talman! Utan överdrift kan sägas att det i oktober i fjol lämnade betänkandet Nytt lantmäteri skapade stor oro på många håll. Utredningens förslag innebar nämligen att fastighetsbild ning och fastighetsregistrering i framtiden i hela landet skulle ske under totalt statligt huvudmannaskap. Det är naturligt att många kommuner, som för närvarande har huvudmannaskapet för de olika aktiviteterna — fastighetsbildning, <fastighetsregistrering och mätningsväsende — och har den bästa erfarenhet av det nuvarande systemet, vill slå vakt om detta. Det gäller exempelvis min hemstad Kalmar, som har haft en egen förvaltning för fastighetsbildning och mätningsväsende i cirka 100 år och som haft en kommunalt anställd registerförare alltsedan fastighetsregistret upplades år 1922. I olika sammanhang har framhållits, att stadens stadsingenjörskontor inte inte bör anses vara någon tärande del i den kommunala förvaltningen. Tvärtom är det en tillgång genom den snabba och goda service i fastighetsfrågor och karttekniska frågor som det kan lämna åt andra kommunala organ. Kartläggningsarbeten och utredningar rörande fastighetsförhållanden i samband med stadsplaneläggning måste i regel påbörjas flera år före planarbetets påbörjande. Ofta krävs förberedande fastighetsbildning i form av sammanläggningar och ägoutbyten. I det förberedande <stadsbyggnadsskedet «deltar också andra kommunala organ, exempelvis fastighetskontoret som svarar för markförvärv. Under planläggningens gång äger samråd rum mellan planförfattare och fastighetsbildare för åstadkommande av lämplig fastighetsbildning och fastighetssamverkan. Sedan en stadsplan fastställts erfordras ett snabbt genomförande av fastighetsbildningen för att möjliggöra igångsättning av byggnadsverksamheten. I brådskande fall händer det att stadsplan och tomtindelning upprättas och behandlas samtidigt och överlämnas till länsstyrelsen för samtidig fastställelse. Det har framhållits att stadsbyggnadsprocessen rymmer insatser från en rad olika kommunala organ, såsom fastig hetskontor, stadsarkitektskontor, stadsingenjörskontor och gatukontor. Insatserna är i tiden beroende av varandra och inflätade i det nätverk av olika åtgärder som stadsbyggandet utgör. Med egen fastighetsbildningsorganisation kan en kommun relativt snabbt anpassa resurserna i fråga om personal och utrustning efter de aktuella behoven. Skulle kommunen däremot bli beroende av en från kommunen helt fristående statlig fastighetsbildningsmyndighet skulle den ha mycket små möjligheter att påverka tidpunkten för fastighetsbildning och plangranskning liksom de sannolikt otillräckliga resurserna hos det statliga fastighetsbildningsorganet. Då byggnadslov och kreditgivning är beroende av att en fastighet blir rättsligen bildad är det angeläget att så sker utan onödigt dröjsmål. Både bostadsoch industribyggande är ofta brådskande. Här vill jag understryka tidsfaktorns betydelse med hänsyn till kommunernas ansvar för bostadsbyggnadsprogrammet och dettas genomförande och samtidigt framhålla angelägenheten av att kunna säkra en jämn sysselsättning åt byggnadsföretagen och deras anställda. Herr talman! Synpunkter sådana som de av mig här återgivna har framförts både när utredningens förslag var ute på remiss och i några av de i anledning av proposition nr 188 väckta motionerna. Beträffande propositionen gäller att den i huvudsak ansluter sig till utredningens förslag men — det medges — bättre tillgodosett kommunernas Ssynpunkter. Detta framstår som naturligt, då en stark minoritet inom utredningen starkt hävdade dessa.

Statsutskottet har visserligen inte tillstyrkt motionerna men i sitt utlåtande på flera ställen framhållit att all möjlig hänsyn skall tas till kommunala synpunkter. Dessutom har bl.a. erinrats om att föreslagen specialenhet för bebyggelseutveckling kan ges uppgifter avseende en kommuns hela område. Jag vill, herr talman, understryka dessa positiva uttalanden från utskottets sida. Med hänsyn härtill skall jag begränsa mig till att uttala den förhoppningen, att man vid den framtida tilllämpningen av det beslut om riktlinjer för omorganisation av lantmäteriverksamheten, som riksdagen i dag fattar, kommer att beakta de av oss motionärer framförda synpunkterna. Eftersom vi har glädjen att se statsrådet Lundkvist här vill jag vädja till honom att redan i morgon, då han håller konferens i ämnet med rikets landshövdingar, landssekreterare och överlantmätare, tillse att även de kommunala. synpunkterna kommer ordentligt fram.

Herr talman! Genom den av vårriksdagen antagna nya fastighetsbildningslagen kommer enhetliga förrättningsformer att införas för tätort och landsbygd, för stad och land som det förr hette. För den som i likhet med mig under några årtionden sysslat med dessa problem har det stått klart att en sådan reform var nödvändig.

En enhetlig fastighetsbildning och en enhetlig fastighetsredovisning måste därför också ställa krav på en enhetlig förrättningsorganisation. Att åstadkomma en sådan har inte varit någon lätt uppgift för den år 1966 tillsatta utredningen. Av gammal tradition har på detta område stad och land vandrat olika vägar. Detta har förstärkts av att staden haft en särskild fastighetisbildningslag och ett särskilt fastighetsregister, medan landsbygden haft sin speciella jordbildningslag och sitt jordregister för att blott nämna de lagar och register som varit gällande under det senaste halvseklet. Hur har nu denna uppgift blivit löst? Jag skall gå förbi utredningens betänkande, Ett nytt lantmäteri, och i stort granska propositionen. Trots att den berör ett ämne där motsättningarna, som herr Schött nyss nämnde, varit rätt stora och till synes svårlösta, har den framkallat ett relativt litet antal motioner. Dessa har i sin tur mest berört perifera ämnen och med ett par undantag när kringgått huvudfrågan: Skall vi ha ett renodlat statligt lantmäteri eller skall vi ha ett renodlat kommunalt sådant? I propositionen har man som bekant av två obehagliga ting valt ett tredje, ett blandlantmäteri av ungefär samma typ som vi har nu men som på grund av kommunsammanslagningarna och den enhetliga lagstiftningen väl får bedömas såsom olämpligt. Det fina i saken är att blandningen i propositionen inte är varudeklarerad. Hur det blir beror på tilllämpningen, där vardera åsiktsriktningen hoppas på sin lösning. Nog bor de väl ändå i propositionen ha angivits gränsen för den kommunstorlek som skulle begåvas med kommunalt huvudmannaskap för = fastighetsbildningen. Är det månne så, som departementschefen säger i propositionen, att frågan om huvudmannaskapet är av relativt underordnad betydelse? För min del skulle jag nog både här och på andra ställen velat ha en mer konsekvent och mer renodlad lösning. Även blandäktenskapet för överlantmätarna med ena bindningen till länsstyrelsen och den andra till lantmäteristyrelsen förefaller mig lösligt, och hela propositionen verkar något suddig i konturerna. Men, herr talman, departementschefen begär av oss endast att godkänna de av honom förordade riktlinjerna för omorganisation av lantmäteriverksamheten, och i stort kan vi nog göra det. För egen del har jag några år kvar att tjänstgöra. Det blir den tredje omorganisationen på de senaste 25 åren. Det skall bli mycket intressant att se den organisation i verkligheten som man i dag är med om att i princip skapa embryot till. Av anledning som jag här anfört har jag endast på en punkt funnit konkreta skäl att genom en motion yrka ändring i Kungl. Maj:ts förslag. Det gäller det sista avsnittet, som rör taxeoch kostnadsfrågor. I denna fråga har utredningen av fastighetsbildningens och mätningsväsendets organisation kommit med ett konkret förslag, nämligen att det allmänna skall svara för 20 procent av kostnaderna för den förrättningsverksamhet som leder till nybildning av fastigheter och för 40 procent av kostnaderna för övrig förrättningsverksamhet. Detta förslag, att statsverket således skulle svara för den del av kostnaderna som kan anses uppkomma på grund av allmänna krav utöver vad som skäligen borde åvila sakägaren, har departementschefen inte alls tagit upp. Jag förstår ju att det är finansministerns rödpenna som varit framme.

Det är angeläget att alla fastighetsåtgärder verkligen sker i lagliga former. Det finns jordar som inte ens är värda nuvarande förrättningskostnader, och det finns tvistiga markfrågor som aldrig klaras upp om förrättningskostnaderna blir för avskräckande. Jag är tacksam för att statsutskottet uppmärksammat denna fråga. Man är ju som medlem av oppositionen i detta hus van vid att vara tacksam för det lilla. Jag kan därför i denna del tillstyrka utlåtandet. Herr talman! Jag har i övrigt inget yrkande.

Herr talman! Trots det enhälliga utlåtandet i denna fråga föreligger det nog i verkligheten ganska delade meningar om det föreliggande förslaget, och ute i de kommuner som kommer att direkt bli berörda av förslaget är oron inför framtiden avsevärd. Meningsskiljaktigheterna kom ju fram redan under den utredning, som föregått den föreliggande propositionen, vilket resulterade i att utredningen delade sig på två linjer. Majoriteten, bestående av fyra ledamöter, gick på den statliga linjen, medan minoriteten, bestående av tre ledamöter, gick på en kommunal linje vad det gäller det 1okala planet men tillstyrkte en statlig organisation centralt och regionalt. Reservanterna i utredningen hävdade att det finns ett klart samband mellan fastighetsbildning och planoch byggnadsväsendet och att det finns ett behov av intimt samarbete mellan detaljplanering, byggnadslovsprövning och fastighetsbildning. Därför ansåg reservanterna att majoritetsförslaget innebar en klar försämring organisatoriskt för de kommuner som i dag har stadsingenjörskontor. Då det tekniska förarbetet i de flesta fall ändock kommer att utföras av kommunerna med den organisation dessa har, skulle fastighetsbildarens uppgift närmast bli av formell karaktär, om man vill uppnå en smidig och snabbt arbetande organisation och undvika tidsfördröjande och kostnadskrävande dubbelarbete. Man kan ju inte heller bortse från att det kommunala fastighetsbildningsväsendet vuxit fram ur ett statligt sådant och att orsaken härtill är att det statliga fastighetsbildningsväsendet ej förmått infria de krav som en expanderande kommunal verksamhet ställt på detsamma.

Detta är huvudmotivet för reformen, och det tycker jag, att man skall hålla i minnet både i dag och för framtiden. I proposition nr 188 som ligger till grund för dagens förslag, redovisar departementschefen sin syn på frågan, Sålunda anger han i sista stycket på sidan 52 grundargumenten för inrättande av specialenhet för tätortsverksamhet. Han anför följande: ”Avgörande för bedömningen bör därvid vara kraven på samordning av fastighetsbildningen med verksamheten inom planoch byggnadsväsendet. En ligt min mening bör nämligen stort avseende fästas vid vad reservanterna med instämmande av en stor grupp remissinstanser anfört om att planläggning, fastighetsbildning och bebyggelseprojektering inte kan avgränsas från varandra vare sig i sak eller tidsmässigt. Fastighetsbildaren måste därför vara engagerad i alla dessa faser av processen, varvid hans insats i planläggningen och bebyggelseprojekteringen huvudsakligen har samrådskaraktär. Av utomordentligt stor vikt är naturligtvis också att fastighetsbildningsbeslutet kan meddelas utan dröjsmål.” Vad jag här citerat ur departementsanförandet kan jag utan reservation ansluta mig till. Jag vill emellertid tilllägga att orsaken till att det i dag finns över 100 kommuner med kommunalt fastighetsbildningsväsende är att man funnit att man ej når det skisserade målet med mindre än att man har en kommunal organisation. Nederst på sidan 47 i propositionen anges kriterierna för storleken av fastighetsbildningsmyndighets :verksamhetsområde.

I anslutning härtill skulle jag vilja ställa jämväl en fråga till utskottets talesman.

Låt mig fortsätta att syna organisationsskissen! När det gäller organisationen för tätorter ger förslaget inte mindre än åtta alternativa lösningar.

Framför allt innebär det olägenheter för allmänheten som får svårigheter att veta vem man skall vända sig till både vid rådgivning och vid ansökan om förrättningar. Den omständigheten att man alltid kan vända sig till det statliga lantmäteridistriktet innebär inte ovillkorligen någon förenkling. av fastighetsbildningen och kommunal enhet för den tekniska delen är ur flera synpunkter = otillfredsställande. Konstruktionen är otillfredsställande både ur funktionssynpunkt — med hänsyn till ofrånkomligt dubbelarbete och kompetenstvister mellan de två inblandade partierna — och ur rättssäkerhetssynpunkt — med hänsyn till att de rättsliga konsekvenserna av en fastighetsbildningsförrättning dokumenteras både i den formella delen och i den tekniska delen. Den i propositionen föreslagna organisationen medför att en större del av förrättningsvolymen än för närvarande skall handläggas av statliga enheter. Om inte mer omfattande personalförflyttningar skall ske från kommunala enheter till statliga måste därför teknisk medverkan ske från kommunala enheter vid fastighetsbildningen. Det föreslagna organisationsmönstret medför därför med stor sannolikhet att man i flertalet tätorter, där man har en väl fungerande kommunal fastighetsbildningsorganisation, blir hänvisad till en ordning som varken ur funktionseller rättsäkerhetssynpunkt blir tillfredsställande. Herr talman! Jag har med det anförda velat redovisa min syn på frågan, vilket i allt väsentligt är i överensstämmelse med den reservation jag medverkat till i utredningen av denna organisationsfråga.

Med förhoppning om herr statsrådets positiva stöd vid utformningen av det kommande organisationsförslaget samt i vetskap om att det lönar sig föga att ställa ett säryrkande mot ett enhälligt statsutskott avstår jag, herr talman, från att ställa något yrkande i frågan.

Herr talman! Eftersom jag har undertecknat ett par av de motioner vilka inkommit i detta ärende vill jag i korthet anföra några synpunkter. Motionerna har fått en välvillig behandling, och jag kunde ha nöjt mig med att helt kort endast tacka för den välvilliga behandlingen, men jag vill ändå beröra ett par av de frågor som är upptagna i motionerna. Den första frågan gäller lantmäteriets taxor. Denna sak har berörts av herr Skårman, och jag kan ansluta mig till vad han tidigare har sagt om angelägenheten av att vi får ett annorlunda gestaltat taxesystem, så utformat att det också kan medföra ett effektivt utnyttjande av lantmäteriets resurser. En speciell fråga vill jag dock beröra, och det är tidsersättning i förhållande till fast taxa. Det är en naturlig sak att envar skall få betala likartade kostnader för likartade tjänster. Det kan inte vara rimligt att en person skall betala väsentligt mer för samma arbetsinsats som en annan får väsentligt billigare utförd.

Jag är medveten om att man kanske inte helt kan komma ifrån tidsersättningen, men jag tror att så långt som det är möjligt är sakersättningen att föredra, eftersom den ger rättvisare fördelning mellan olika sakägare. Som en andra punkt vill jag ta upp frågan om fortbildningen. Som anförts i motionerna och även framhållits av utskottet, har möjligheten till en ratio nell arbetsfördelning ett starkt samband med fortbildning av personalen. Lantmäteristyrelsen anordnar en rätt omfattande vidareutbildning. Fortbildning har, om jag inte misstar mig, förekommit endast i form av en kurs som gav en mindre grupp ingenjörer kompetens att som förrättningsmän handlägga förrättningar enligt lagen om enskilda vägar. Denna kurs gav enligt samstämmiga uppgifter ett mycket gott resultat. Utskottet förutsätter i sin skrivning att lantmäteristyrelsen även framdeles ägnar fortbildningsfrågorna stor uppmärksamhet. Med kännedom om lantmäteristyrelsens omfattande informationsverksamhet i samband med införandet av fastighetsbildningslagen har jag förståelse för att utskottet för närvarande inte anser det nödvändigt med en särskild skrivelse till regeringen.

Herr talman! Jag har inget annat yrkande än om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Bland dem som har yttrat sig är det bara herr Bertil Petersson som har fällt något mera ingående omdöme om utskottsutlåtandet. Jag skall be att få svara på den fråga herr Petersson ställde, nämligen om vad utskottet menar med uttalandet att enligt dess mening ”leder de uppställda kraven och målen för fastighetsbildningsmyndigheternas del fram till att dessa myndigheter bör ha ett verksamhetsunderlag som ger åtminstone en förrättningslantmätare tillräckliga, kvalificerade uppgifter”.

Jag vill peka på att vad det här gäller är riktlinjer för omorganisation av lantmäteriverksamheten. Det är alltså inte detaljlösningar som skall presenteras här. I det stycket avser man ju att återkomma, enligt vad som meddelas i propositionen. Herr Nils Nilsson berörde en fråga som utskottet särskilt har funderat över, nämligen vidareutbildningen. Utskottet har ju förutsatt att vidareutbildning skall ske. Jag vill fortsätta det citat som herr Nils Nilsson började på: ”Utskottet förutsätter att lantmäteristyrelsen fortfarande ägnar fortbildningsfrågorna stor uppmärksamhet” — här fortsätter jag på citatet — ”mot bakgrund även av bl.a. syftet att de anställda skall kunna utnyttjas för nya och andra arbetsuppgifter — — —”. Herr talman! Vad utskottet har haft för ögonen är rationaliseringssträvandena, och däri ligger naturligtvis kravet på fortbildning och ett så förnuftigt utnyttjande som möjligt av personalens kunskaper och kompetens. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Några inlägg i debatten fordrar kanske kommentarer. En fråga har också ställts till mig, och jag vill gärna begagna tillfället att besvara den. Låt mig emellertid först säga att detta ärende på sitt sätt har varit litet besvärligt. Det har ju gällt att bl.a. i anslutning till den nya fastighetsbildningslagen reformera lantmäteriorganisationen.

Jag är därför glad över att utskottet har kunnat enhälligt tillstyrka det förslag som vi har kommit fram till.

På den punkten har vi sagt oss att det är rimligast att denna fråga får bli föremål för överläggningar mellan länsstyrelserna och kommunerna — cen hantering som inte i förväg skall vara så bunden att det hela inte kan lösas från praktiska utgångspunkter. Man bör sålunda inte binda sig till några exakta tal utan pröva i vilken omfattning det finns utrymme för den typ av specialenhet som det i första hand gäller när vi diskuterar förhållandet mellan staten och kommunerna.

Vi har sålunda med flit inte velat göra preciseringar härvidlag, herr Skårman.

Jag står självfallet fast vid den, eftersom den ger exempel på uppgifter för förrättningslantmätaren som hör hemma i hans arbete som fastighetsbildare. Han skall ha möjligheter att delta i det samråd som måste äga rum med rationaliseringsorgan inom jordbruksoch skogsbruksområdet och andra organ inom planoch byggnadsväsendet. Han skall kunna vara med vid upprättandet av förslag till tomtindelning och vid rådgivning till allmänhet och myndigheter, Hela denna uppräkning är sålunda exempel på uppgifter som självfallet skall kunna skötas av förrättningslantmätaren. Till sist vill jag ta upp något som herr Schött nämnde. Han fann det angeläget att också de kommunala intressena kunde komma till uttryck vid den konferens som han visste att jag skulle hålla i morgon med landshövdingarna och överlantmätarna. För att inga missförstånd skall uppstå på denna punkt vill jag anföra att vi vid ett s.k. landshövdingemöte i morgon skall informera landshövdingarna om de intentioner vi haft vid utarbetandet av denna proposition. Vi kommer att markera just det kommunala intresse som betonats av många talare i dag och hur vi försöker tillvarata de kommunala intressena. Vi har tyckt att det var angeläget att vid samma tillfälle också få träffa överlantmätarna. Vi har under propositionsarbetets gång haft kontakter även med Kommunförbundet för att kunna åstadkomma vad vi ändå till sist måste få fram — ett förslag som kan medföra en ur alla synpunkter så god lösning som möjligt. Vi kommer vid den fortsatta hanteringen av detta ärende självfallet att beflita oss om att hålla goda kontakter också med den kommunala sidan.

Herr talman! Jag är tacksam mot statsrådet Lundkvist för att han medgivit att denna proposition är suddig och för att han deklarerat att den skri vits så med avsikt, så att man inte skall ha klara linjer för den fortsatta handläggningen. Min ståndpunkt i detta avseende är att man i hög grad bör skilja på uppgifterna inom lantmäteriet. Jag tycker att herr Bertil Petersson har fel då han säger att hela planeringsoch bebyggelseprocessen hänger ihop med fastighetsbildningen. Vi har fattat principbeslut — och det var inte suddigt utan ganska klart — om ett gemensamt fastighetsregister. Vi har redan fattat beslut om och påbörjat utbyggnaden av fastighetsdomstolar. Vi har en strikt judiciell väg från förrättningsmannen till fastighetsdomstolen, till hovrätten och till högsta domstolen. Man skall inte geografiskt sammanblanda olika förrättningskategorier utan hålla en klar skiljelinje. Men man bör ännu mindre göra sådana hopkopplingar på det administrativa området. Jag är således anhängare av en strikt statlig linje när det gäller fastighetsbildningen: från förrättningsmannen över fastighetsdomstolen osv. Vad sedan gäller de övriga uppgifterna kan man inte komma ifrån att varje större stad t. ex, måste ha ett ingenjörskontor. Flera kommuner kan ju slå sig ihop om ett gemensamt ingenjörskontor, men det bör vara väsensskilt från den judiciella fastighetsbildande verksamheten.

Herr talman! Jag ber endast att till statsrådet Lundkvist få framföra ett tack för deklarationen i slutet av hans anförande. Den lät rätt bra och den bör bidra till att stilla den oro som råder ute i många av våra kommuner.

Herr talman! Jag skall med några ord presentera den reservation som är fogad till detta bankoutskottets utlåtande nr 75 och säga något om det särskilda yttrandet. Såsom framgår av rubriken till utskottets utlåtande gäller frågan tillämpningen av den allmänna prisregleringslagen. Men man behöver inte begränsa sig till enbart frågan om tillämpningen. Jag skall därför också säga ett par ord rent principiellt om prisstopp och prisreglering, vilket ju är två skilda saker. Rent allmänt sett får vi väl alla vara överens om att ett mera permanent prisstopp respektive en mera permanent prisreglering inte tillhör en fri ekonomi och knappast heller kan sägas vara delar i ett fritt samhälle. Det är följaktligen en krisföreteelse som vi har blivit ställda inför. Jag vågar väl säga att vid handläggningen av detta ärende i bankoutskottet var det ingen som hade någon annan mening än att vi skulle se nuvarande prisstopp och prisreglering som en krisföreteelse. Den motivering som anförts till prisregleringen återfinns i den beredskapslag som säger att Konungen i händelse av krig eller krigsfara kan förordna om prisreglering. Eftersom vi inte har krig eller krigsfara just nu citeras särskilt en annan sak, nämligen att man anser att det uppstått en betydande fara för en allvarlig stegring av det allmänna prisläget inom landet. Det är tveksamt om man inte använt ett felaktigt ord här. Man talar om fara för det allmänna prisläget, men frågan är om det inte vore riktigare att tala om en fara för en allvarlig stegring av det allmänna löneläget i landet. Priserna på de internationella marknaderna har varit något uppåtriktade under året, men man kan inte direkt säga att det varit fråga om en påtaglig uppgång på det fältet. I genomsnitt är priserna tämligen stabila måhända om man vill göra ett undantag för oljan, som blivit föremål för betydande prisstegring. Å andra sidan har priserna gått ner på ganska många metaller och andra varor. Någon utifrån kommande allvarlig prisstegringsrisk kan man knappast påvisa. Att vi emellertid kommit i ett sådant läge som rådde i augusti i år, då prisstoppet proklamerades, sammanhänger enligt min mening til syvende og sidst med det förhållandet att vården av penningväsendet i landet är dålig. I den partimotion som avgetts från vårt håll pekas framför allt på att finanspolitiken varit svag, och därigenom har en grund lagts för det läge som inträdde under sommaren och som åberopats för detta prisstopp. Detta är i och för sig riktigt, men det är inte hela sanningen, ty penningoch kreditpolitiken är enligt min mening, som jag så många gånger tidigare sagt här i kammaren, genomgående inte riktigt skött. Därutöver vill jag också peka på en annan sak. Man har haft erfarenheter av liknande företeelser tidigare. Att vi hade prisreglering under kriget och de närmast efterföljande krisåren var kanske inte så märkvärdigt. Det var en allmänt förekommande regleringsmetod världen över. Men t.o.m. några år efter krigsslutet var priserfarenheterna påtagligt goda. Prisstabiliteten åberopades faktiskt på den tiden som argument för hälsa i ekonomin när man sade att det inte var någon fara, att allting var bra — att priserna inte visade några uppåtgående tendenser. Att detta sammanhängde med att man vidtagit en hel del undertryckningsåtgärder på området ville man inte ordentligt redovisa vid den tidpunkten. Så kom då med valutautflödet under åren 1946—1948 år 1949 en devalvering av kronan, och därpå följde även en internationell = prisstegring. Resultatet blev en fullständig explosion i den engångsinflation som vi då fick uppleva. Man kan kanske inte säga att man kan dra en parallell med läget i dag, men vissa drag är på sätt och vis likartade. Trycket underifrån inne i landet, alltså krav på stora lönehöjningar, var inte lika starkt vid den tidpunkten som i dag. Å andra sidan var som jag framhållit situationen på importfältet mera besvärande då än vad fallet är nu. Prisstoppet och prisregleringen är proklamerade att vara fram till den 1 april år 1971. För att våga åberopa några av de tidigare erfarenheterna på detta område och med anledning där av komma med något råd — vilket jag alltså skall drista mig till att göra i finansministerns närvaro — så vill jag uppmana honom att inte förlänga prisstoppet efter det datum som regeringen själv har angivit. Jag vill alltså uppmana er att verkligen stå för ert löfte. Även om det kan vara besvärligt tror jag att det i alla fall är klokare att stå fast vid vad man en gång har sagt. Trovärdighet är en viktig företeelse i sådana här sammanhang liksom i alla livets skiften för övrigt. Risken är eljest den att effekten av det man har bett människorna om, dvs. att vara återhållsamma i fråga om konsumtionen, mycket snart kommer att eroderas bort och att vi får en sjunkande moral. Det finns det mycket påtagliga erfarenheter av från den tid jag har erinrat om. Så länge det var krig och människor kände trycket utifrån så hade människorna ett ansvar, dvs. moralen var god. Så småningom är det klart att den uppluckrades. Det är något jag tror att man skall se upp mycket noga med. Det är svårt för att inte säga omöjligt i ett land som Sverige med den typ av människor som bor här att alltför länge hålla dem bundna vid någonting. De försöker med knep av olika slag, surrogat, tricksar sig fram på något sätt. En prispolisstat är inte heller något vi önskar. Den slutsats jag skulle vilja dra är således att prisstoppet bör upphöra den 1 april nästa år. Ta hellre en uppgång i priserna om det blir nödvändigt genom att lönerna skjuter i höjden. Beträffande prisregleringen kan man gå in för att driva den mjukt och inte vara oresonlig. Det är ett önskemål i vår partimotion och alldeles speciellt i reservationen. Om Pprisregleringen sköts mjukt, förståndigt och resonligt så blir det förvisso inte så svårt längre fram. Det kan komma till uttryck genom att regeringen under hand ger generella direktiv till prisoch kartellnämnden. Reservationen inrymmer det förslaget. Ett speciellt område på prissidan som man måste ta hänsyn till är jordbrukspriserna. De är reglerade genom överenskommelse med myndigheterna. Det är naturligtvis angeläget att man efter att ha träffat en överenskommelse också står för den och inte begagnar sig av andra medel att sätta den ur kraft. De statliga taxorna och avgifterna — de berördes för övrigt i den föregående diskussionen om lantmäteriverksamheten — måste givetvis innefattas under dessa prisstoppsoch priskontrollbestämmelser. Men det är naturligtvis inte heller lyckligt om dessa i det långa loppet skulle låsas på en olämplig nivå. Även där måste vi vara förnuftiga. Jag skall inte säga så mycket om importpriserna — frågan tas nog upp av andra — men ett par ord kanske jag kan tillåta mig att anföra. Handelsministern har gjort ett uttalande i vilket han uttryckt förhoppningar om att de svenska importörerna skulle kunna tala med utländska exportörer, få dem att förstå att vi har prisreglering och prisstopp, och att de inte skall kräva mer betalt för sina varor. Det skulle alltså framföras av svenska importörer! Ursäkta att jag använder ordet, men det är, herr talman, en aning rörande att en svensk handelsminister för fram en sådan tanke offentligt. I den verksamhet som det här är fråga om blir det alltid hårda förhandlingar, där vädjanden naturligtvis inte når särskilt långt. Sedan också ett par ord om det särskilda yttrandet. Det skall uppfattas som en varning för de allvarliga återverkningar som ett långvarigt prisstopp skulle föra med sig. Om man inom handelsdepartementet och regeringen i övrigt har funderingar på att hålla fast vid prisstoppet en längre tid, blir det så mycket viktigare att själva regleringsåtgärderna blir förnuftiga och inte utmanande. Med det särskilda yttrandet har vi velat säga att man i så fall bör ta med riksdagen i bilden, så att de synpunkter som kan anföras i fråga om smidighet i handhavandet av detta instrument också blir beaktade. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen.

Herr talman! Jag vill i korthet motivera det särskilda yttrande som är fogat till bankoutskottets utlåtande. Den allmänna prisregleringslagen är som bekant en fullmaktslag som ger Kungl. Maj:t möjlighet att under vissa förutsättningar införa olika former av prisreglering. Förutsättningarna för och tillämpningen av lagen anges i dess 1 §, som bl.a. förordar tillämpning av lagens bestämmelser om det uppkommit betydande fara för allvarlig stegring av det allmänna prisläget inom riket. Förordnandet skall gälla för viss tid, dock högst ett år. Herrar Stefanson och Tistad i denna kammare har lagt fram en motion, där de bl.a. framför att det naturliga sättet att bekämpa en inflationistisk utveckling inte är ett prisstopp utan en ekonomisk politik som inriktas på att skapa en bättre balans i samhällsekonomin. Vidare framhålles att med en annorlunda politik hade de kraftiga prisstegringarna kunnat dämpas och prisstoppet undvikas. Prisstoppet får väl betecknas som en nödfallsåtgärd. Det väsentliga är genomförandet av ett ekonomiskt stabiliseringsprogram, ett långsiktigt sådant, som vi från folkpartiets sida föreslagit vid en rad olika tillfällen. I motionen framförs synpunkter på att om åtgärder av prisreglerande karaktär skulle övervägas även för tiden efter den 31 mars 1971, så kan det knappast bli fråga om prisstopp utan om en reglerad prisstegring, som ger företagen möjligheter att kompensera sig för höjda kostnader till följd av exempelvis löneökningar. Med tanke på de betydande nackdelar som föreligger ur samhällsekonomisk synpunkt av en fortsatt prisreglering är det angeläget att riksdagen ges möjlighet att i förväg ta ställning till frågan om eventuella åtgärder av prisreglerande karaktär.

Ett långvarigt prisstopp får betydande återverkningar på samhällsekonomin, och detta motiverar att riksdagen ges möjlighet att ta ställning till frågan om prisreglerande åtgärder. Prisregleringslagen hindrar inte detta, utan vid lagens tillkomst tycks man ha utgått från att sådant förfarande skulle tillämpas, om inte särskilda skäl talar emot detta. Sådana särskilda skäl kan föreligga då det är fråga om att införa prisstopp men knappast då det gäller att ändra eller förlänga en redan införd prisreglering. Då är det min förhoppning att riksdagen ges möjlighet att ta ställning till frågan om prisreglerande åtgärder för tiden efter den 31 mars. Med det anförda har jag velat motivera det särskilda yttrande som är fogat till bankoutskottets utlåtande, vilket jag i Övrigt ber att få yrka bifall till.

Herr talman! Jag skall bara göra några reflexioner i anslutning till de motioner som har väckts i denna fråga samt en kortfattad kommentar till utskottets utlåtande. I moderaternas motion sägs bl.a. att man efterlyser mera fasthet i den ekonomiska politiken. Man skulle kanske vilja flytta över den där bedömningen till att gälla mera fasthet i den borgerliga reservationen och det borgerliga särskilda yttrandet, ty det är ytterst diffust sammanskrivet. Det är inte bara vi som frågar oss utan även andra här i kammaren som läser detta: Vad är det moderaterna vill med sin motion, som är undertecknad av partiledaren? Vi fick ju lära oss här i går att man skall behandla partimotioner mera högaktningsfullt än andra. Mot den bakgrunden får vi väl också se att det blev en reservation. Vad är det moderaterna vill? Det är svårt att läsa ut av denna reservation, men herr Åkerlund, som uppenbarligen trivs bra i denna talarstol och som var ganska mångordig, gav en förklaring som var intressant. Han sade: Strunta i prisstoppet den 1 april 1971. Det är raka besked. Man bara frågar sig: Är det möjligen partiledare Bohman som talar genom herr Åkerlund i denna fråga? Det finns emellertid några intressanta avsnitt i de moderatas resonemang, och jag skall bara ta upp ett par av dem. Det gäller bl.a. frågan om prisreglering av taxor och avgifter som ligger under de allmänna, Därvidlag för moderaterna det resonemanget att man skulle gå hårdare fram. Där talar utskottet om att de statliga myndigheterna har föreskrivit restriktivitet när det gäller höjningen av taxorna på det statliga området. Men de moderata vill också att prisregleringen skall omfatta även kommunerna. Här kommer vi in på den klassiska frågan, som herr Åkerlund och jag är bekanta med, bl.a. i Stockholms förortskommuner som ju styrs av de borgerliga — frågan om skatteeller avgiftsfinansiering. Vi har under hösten fått uppleva de borgerligas förtjusning att välja avgiftsfinansiering i dessa kommuner i stället för att höja kommunalskatten. Då är det värdefullt att få höra av partiledare Bohman att det är någonting mycket avskyvärt att tänka sig att fortsätta denna politik. Jag vill bara hänvisa till vad som skett i en hel del kommuner i grannskapet under senare tid. Sedan tar de moderata upp resonemanget om dispensansökningarna. Jag har mig bekant att ärendena nu avbetas snabbare och att det kan väntas en betydligt bättre arbetsbalans på detta område än tidigare. är skriven av herrar Stefanson och Tistad, är faktiskt så klent underbyggd att den inte ens tjänade som underlag för reservation, utan man har krystat fram ett särskilt yttrande som är nästan lika konturlöst som de moderatas reservation. Här varnar centern och folkpartiet för produktionsinskränkningar och sysselsättningsproblem. Betyder det att folkpartioch centermotionärerna menar att statsmakterna har bromsat för hårt, medan de moderata efterlyst hårdare tag? Det skulle vara intressant att få veta hur man ser på den saken. Vidare säger man i denna motion någonting om att ”staten sålunda bör stå fast vid uppgörelsen beträffande prissättning på jordbruksprodukter som träffats med jordbrukets organisationer, även om detta i inflationstider kan leda till prishöjningar”. Är det någon som har tänkt någonting annat? Eller vad är det för informationer motionärerna har skaffat sig? Här är det ju fråga om rena truismer, rent ut sagt. Har man träffat en uppgörelse har det ju inte varit fråga om att riva upp den. Vidare är det fråga om motivet för priskontrollen. Jag vill passa på att citera vad den avgående SPK-chefen sade i gårdagens tidningar. I en avskedsintervju sade han att det fanns fullgoda skäl för att ta till prisstoppet — han har ju många års erfarenhet på detta område. Enligt tidningarna sade han följande: ”Marginalerna steg — som de alltid gör — hela vägen genom leden från producent till konsument, effekterna lagrades på varann och vissa varugrupper ökade 5—6 procent på några månader. Oron blev stor bland konsumenterna. En avtalsrörelse förestod med risk för en ond cirkel av kompensationskrav, höjda kostnader, ytterligare kompensation etc.” I detta läge menade den avgående SPK-chefen att prisstoppet var motiverat — och han bör, som jag sade, om någon vara sakkunnig på detta område. I detta sammanhang bör också erinras om att det borgerligt styrda Norge i dagarna klippt till med ett prisstopp. I samma tidning som den i vilken SPK-chefen gör sitt uttalande får vi från Norge meddelande om att ett prisstopp skall genomföras med retroaktiv verkan från den 20 november. I artikeln sägs: ”Beslutet kom inte överraskande, och från flera håll kommer det att riktas kritik mot regeringen för att den dröjt för länge med sitt beslut, varigenom effekten av prisstoppet blir reducerad.” När regeringen trots detta på tisdagen beslöt om prisstopp, var detta ett uttryck för att prispressen i Norge under den senaste tiden varit ovanligt stark.